Fru talman! har frågat mig hur lång tid regeringen anser det är lämpligt att vänta med att ta fram den lagstiftning riksdagen efterfrågat medan brottsligheten pågår vecka efter vecka. Som jag tidigare har svarat Hampus Hagman vill jag först och främst säga att regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot stöldligorna. Människor och företag drabbas hårt, och det kan vi inte tolerera. Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet minskas. Redan i början av 2018 presenterade regeringen ett offensivt åtgärdspaket på området. Åtgärderna tar bland annat sikte på ökad samverkan mellan myndigheter, möjliga straffrättsliga lagstiftningsåtgärder med en skärpt syn på bland annat bostadsinbrott och systematiska stölder samt ett ökat internationellt samarbete. I budgetpropositionen för 2018 inledde regeringen också en kraftfull satsning på Polismyndigheten, och Tullverket fick det största resurstillskottet på tio år. Som en del i åtgärdspaketet har Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen fått ett uppdrag av regeringen som syftar till att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. I uppdraget ingår att analysera om myndigheterna genom en närmare samverkan sig emellan kan försvåra för utländska stöldligor att begå brott i Sverige. Jag vet av erfarenhet från punktskatteuppdraget 2017, där flera myndigheters gemensamma insatser ledde till att de så kallade spritbussarna slogs ut, att när myndigheterna samverkar är det möjligt att nå mycket långt för att förhindra och stoppa organiserad brottslighet. De arbetar målmedvetet och tar vara på varandras styrkor. Hela verktygslådan aktiveras. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har under uppdragets genomförande identifierat åtgärder som kan tänkas underlätta myndigheternas arbete och tittar också närmare på eventuella behov av ändringar i lagstiftningen. Ny eller ändrad lagstiftning är ett av de verktyg som kan användas. Samtidigt är metodutveckling och fokuserat samarbete minst lika viktigt. Det visade ju resultaten av punktskatteuppdraget tydligt.

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Det svenska Tullverket behöver ges en större roll i det brottsbekämpande arbetet. Tullens resurser behöver förstärkas, personalstyrkan behöver bli större och tullen behöver få fler befogenheter. En stor del av de stölder och inbrott som sker i Sverige begås av internationella brottsnätverk, som kommer hit för att begå brott och sedan lämna landet så snabbt som möjligt. Polisen bedömer att sådana här ligor står för drygt hälften av alla bostadsinbrott men också en stor del av de så kallade åldringsbrotten, alltså stölder från våra äldre. Efter stölderna förs godset snabbt ut ur landet, och som lagen ser ut i dag tvingas Tullverkets personal titta på när det misstänkta stöldgodset lämnar landet. När godset väl är ute ur Sverige är chansen att klara upp brottet närmast obefintlig. Brottsoffren, de som fått inbrott i sin bostad och alla de äldre som drabbats av en stöld, blir kvar i vetskapen om att brotten mot dem förmodligen aldrig klaras upp. Det är därför Tullverket behöver få ett tydligare brottsbekämpande uppdrag med fler befogenheter. Riksdagen har tagit ställning för detta. I och med att riksdagen biföll budgetreservationen från Kristdemokraterna och Moderaterna i december tillkännagavs regeringen att ny lagstiftning ska tas fram som ger Tullverkets personal befogenhet att stoppa och genomsöka fordon just för att öka möjligheterna att stoppa stöldgods innan det förs ut ur landet. Tidigare i våras ställde jag en skriftlig fråga till finansministern där jag undrade när regeringen avser att lägga fram sådan lagstiftning. Då fick jag svaret att regeringen inväntar slutredovisningen av ett uppdrag som är gett till bland annat Tullverket. Därefter ska regeringen analysera frågan för att överväga eventuella lagstiftningsåtgärder. Det finns flera problem med detta, tycker jag. Jag kommer att återkomma till dem i nästa inlägg. Men det första, och det som egentligen föranleder den här interpellationsdebatten, är utformningen av det uppdrag som regeringen hänvisar till. Regeringen uppdrar till Tullverket att inom ramen för sina befogenheter bidra till att öka upptäcktsrisken vid utförsel av stöldgods. Tillkännagivandet från riksdagen innebär ju att regeringen ska lägga fram lagstiftning som ger Tullverket utökade och nya befogenheter utöver dem som finns i dag. De slutsatser som finansministern inväntar kommer alltså inte att svara mot det som riksdagen efterfrågat. Ändå fick jag svaret att regeringen inväntar dessa. Under tiden som regeringen väntar pågår brottsligheten, inbrotten och stölderna från äldre runt om i landet. Det är det som föranleder min fråga, fru talman, som jag fortfarande inte fått svar på, vare sig i svaret på den skriftliga frågan eller i svaret på denna interpellation: När kommer lagstiftning som ger Tullverket de nya befogenheter som riksdagen efterfrågat?

Fru talman! Interpellanten tar upp ett allvarligt problem. Jag är glad att det är många som engagerar sig i den här frågan. Det är oerhört viktigt att vi kan använda samhällets samlade resurser för att bekämpa de internationella stöldligorna. Det är också därför som regeringen har tagit initiativ till det här uppdraget. Bakgrunden är de oerhört positiva erfarenheter vi har av den samverkan som skedde mellan myndigheter när de slog ut spritbussarna. Tidigare kom ett tjugotal spritbussar rullande in i Sverige varje vecka. Men tack vare samverkan mellan myndigheterna, utan förändringar i lagstiftningen och utan ökade resurser, lyckades de slå ut spritbussarna. Vi vill att Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska titta på hur de på ett bättre sätt kan samverka för att komma åt de internationella stöldligorna. Men här är det viktigt att påpeka, vilket kanske inte varit tillräckligt tydligt, att de inte sitter inne på sin kammare och funderar på vad de ska göra, utan de är ute och samverkar här och nu. De har genomfört samverkansinsatser för att se hur de kan arbeta på ett smartare sätt och använda alla de verktyg som finns i den administrativa och byråkratiska verktygslådan för att slå undan benen på de här stöldligorna. De arbetar och lär sig alltså hela tiden här och nu. De ska också återrapportera till regeringen. Men det är klart att när de nu arbetar gör de det utifrån de befogenheter de har och den lagstiftning som finns i dag. När de återrapporterar till regeringen är det naturligtvis fritt för dem att komma med förslag till lagstiftningsförändringar. När vi har fått dem finns det möjligheter för regeringen att återkomma till riksdagen.
Fru talman! Jag noterar att det verkar finnas en rätt stor enighet mellan oss. Jag är enig med finansministern om problembilden. Att internationella ligor begår brott i Sverige och för med sig stöldgodset ut ur landet är ett stort problem. Det gläder mig att vi är eniga om att det är ett stort problem. Vi är också eniga om flera av lösningarna. Vi är eniga om att Tullverkets resurser behöver utökas. Vi är helt eniga om att Tullverkets samverkan, som finansministern precis lyfte upp, är viktig och säkerligen kan utvecklas. Vi är eniga om att Tullverket tillsammans med andra myndigheter ska använda alla verktyg i verktygslådan. Jag menar dock att det utöver detta finns mer som kan och behöver göras. Verktygslådan behöver utökas, inte minst för att brottsoffren, de som drabbats av inbrott och de äldre som blivit bestulna, verkligen förtjänar den upprättelse som ett uppklarat brott innebär. Då är en förändring av lagstiftningen för att ge tulltjänstemän möjligheten att stoppa och genomsöka fordon på väg ut ur landet en viktig utökning av verktygslådan. Låt mig gå tillbaka till finansministerns svar från den 20 februari i år. Där skriver hon att uppdraget, som jag nämnde här och vars syfte är att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk, kan ligga till grund för eventuell lagstiftning. När uppdraget slutredovisats ska regeringen analysera om det krävs ytterligare lagstiftning. Ordet "kan" ger ingen garanti. Det finns alltså ingen garanti för att detta uppdrag ska ligga till grund för en ny lagstiftning, utan det kan göra det. Det uppdrag som jag skulle vilja se motsvarar alltså inte det uppdrag som finansministern och regeringen tidigare har gett till myndigheterna. Slutredovisningen av uppdraget ligger dessutom ett år bort i tiden. Först därefter ska regeringens analysarbete börja. Min uppfattning är att det är alldeles för sent. I värsta fall behöver alltså en ny utredning tillsättas för att arbeta fram lagstiftningen, och då får vi förmodligen vänta ytterligare något eller några år, alltmedan brottsligheten fortgår. Det finns alltså två problem här, dels att det tar alldeles för lång tid, dels att det uppdrag som finns hos myndigheterna inte säkert motsvarar det riksdagen har efterfrågat. Jag blir lite fundersam över den skepsis regeringen har till riksdagens tillkännagivande. Har regeringen något emot den lagstiftning som efterfrågas och som innebär att tullen får befogenhet att stoppa misstänkt stöldgods från att lämna landet? Har riksdagen missat något, eller vad är det som gör att regeringen är så skeptisk och agerar så långsamt i frågan?

Fru talman! Det är viktigt att vi analyserar frågan noggrant så att vi vet vilka för och nackdelar som finns med en eventuell lagstiftningsförändring. Om det var självklart att detta var rätt väg att gå hade man nog gått denna väg för länge sedan, för internationella stöldligor är ju ingen ny företeelse. Det är viktigt att vi tittar på vilket som är det mest effektiva sättet att bekämpa dessa stöldligor. Finns det bättre samverkansmöjligheter som kan stärka arbetet, eller krävs det lagstiftningsförändringar för att bli mer effektiv i bekämpandet av dessa stöldligor? Det är därför regeringen vill avvakta den samverkan och det uppdrag myndigheterna har nu, vilket, viktigt att påpeka, inte innebär att de sitter på sin kammare och funderar utan att de är ute i verksamheten och prövar olika nya metoder för att stoppa dessa ligor - och de kan ju komma fram till att det är ett stort problem att stoppa utförseln av gods. Dock har Tullverket möjlighet att ringa polisen om man misstänker stöldgods, och då kan polisen komma och göra de undersökningar av godset som krävs och även beslagta det, antar jag. Polisen kan hur som helst göra det man gör i sådana fall. Den möjligheten finns alltså redan i dag. När Finansdepartementet efterhörde med Tullverket om det ofta är ett problem att polisen inte kommer när tullen stöter på stöldgods vid utförsel svarade Tullverket att det har varit ett problem vid enskilda tillfällen men att det inte är något generellt problem. Tullen arbetar inte så mycket med stickprovskontroller vare sig vid in eller utförsel av varor, utan man arbetar underrättelsebaserat. Förr i tiden lade man mycket resurser på stickprovskontroller vid in och utförsel, men nu jobbar man mer riskbaserat för att på ett bättre sätt kunna använda våra skattepengar och ta mer gods för den insatta arbetstiden.
Fru talman! Jag tror ju inte att Tullverket, Kustbevakningen och övriga myndigheter sitter på sina kammare och funderar utan att vara ute i verkligheten. Jag förstår att myndigheterna är det. Magdalena Andersson har rätt i att Tullverket kan ringa polisen om man upptäcker stöldgods. Problemet är att Tullverket inte har befogenhet att hålla kvar personer medan man inväntar polisen. Det är alltså beroende av att polisen hinner komma under tullinspektionen. Att nya arbetssätt behövs är för mig därför helt uppenbart. Jag får inget svar på frågan när en ny lagstiftning kommer som ger Tullverket utökade befogenheter. Tullverket behöver utökade befogenheter, och riksdagen har tillkännagett för regeringen att en sådan lagstiftning ska tas fram. Jag har ställt frågan skriftligt och nu interpellerat, och regeringen svarar att man är fast besluten att slå tillbaka mot stöldligorna och beskriver satsningar på polis och tull och hur förändrade arbetssätt och samverkan ska leda till att fler brott klaras upp. Dessa saker är vi eniga om, fru talman, men själva frågan när en ny lagstiftning kommer svarar regeringen inte på - en lagstiftning som ligger i linje med vad riksdagen har efterfrågat. Fru talman! I brist på svar från finansministern på när en ny lagstiftning kommer får jag konstatera att det verkar som att svaret på denna fråga är att lagstiftningen kommer för sent.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att man arbetar ännu mer intensivt än i dag med att stoppa dessa internationella stöldligor. Jag har stora förhoppningar om att den ytterligare utökade samverkan vi ser mellan myndigheterna och den metodutveckling som sker i det arbetet kommer att göra myndigheterna mer effektiva än de tidigare varit. Är det så att det behövs lagstiftningsförändringar kan man komma med sådana förslag, och det kommer regeringen givetvis noga att begrunda. Vi kommer givetvis också att försöka säkerställa att vi har en lagstiftning som är så effektiv som möjligt så att vi verkligen använder de resurser vi lägger på detta så effektivt det bara går. Hampus Hagman säger att man inte har rätt att kvarhålla personer. Nej, men man kan göra det så länge tullinspektionen pågår. Frågan är om det är ett stort problem att polisen inte hinner komma innan tullinspektionen är klar. Enligt Tullverkets uppgifter till oss kan det vara ett problem i enskilda fall, men det är generellt sett inte ett stort problem att polisen inte hinner innan tullinspektionen är färdig. Det tycks alltså vara en samverkan som fungerar mellan tullen och polisen. Jag tror att det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter inom det här området. Jag ser fram emot utvecklingsarbetet och kommer att noggrant titta på förslag till lagstiftningsförändringar och på vilka behov myndigheterna har för att kunna arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.